Herr talman! Gustaf Hoffstedt, Moderaterna, har frågat mig om det var en lapsus att de medel som Uppsala universitet tilldelats med anledning av samgåendet med Högskolan på Gotland inte ingår i budgetpropositionen för 2015. Regeringen ser positivt på att lärosäten samverkar och samarbetar med varandra i syfte att uppnå hög kvalitet i utbildning och forskning. I vilka former detta samarbete sker avgör lärosätena i stor utsträckning själva. Regeringen avser inte att uppmuntra några ytterligare samgåenden mellan lärosäten. Verksamheten vid Högskolan på Gotland inordnades i Uppsala universitet den 1 juli 2013. Syftet med samgåendet var att gynna såväl utbildning som forskning på Gotland. Även om det har gått för kort tid för att kunna utvärdera resultatet av samgåendet kan det konstateras att verksamheten har haft en positiv utveckling i flera delar. Söktrycket till utbildningarna på Campus Gotland har ökat väsentligt jämfört med tidigare. Den inriktning mot så kallad liberal arts education som Högskolan på Gotland tidigare arbetade med har också större möjligheter att utvecklas i den bredare utbildningsmiljö som Uppsala universitet kan erbjuda. Från och med 2012 har särskilda medel tilldelats för samgåendet. Dessa medel har syftat till att täcka ökade kostnader som kan uppstå i samband med samgåendet. Syftet med de särskilda medlen har också varit att stärka kvaliteten och utveckla verksamheten på Gotland för att göra den långsiktigt stabil och attraktiv för studenter och lärare. Det är betydelsefullt att Uppsala universitets satsning på Gotland fortsätter att utvecklas i denna positiva anda. Regeringen prioriterar satsningar på kunskap och utbildning. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att medel motsvarande 5 000 nya högskoleplatser avsätts för 2015. Uppsala universitet, som inkluderar Campus Gotland, kommer att få en betydande del av dessa medel, och därmed ges möjlighet att förstärka kvaliteten i undervisningen och öka antalet studenter.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Helene Hellmark Knutsson för svaret. Samgåendet mellan Uppsala universitet och dåvarande Högskolan på Gotland har blivit en formidabel succé. Från mitt gotländska perspektiv har jag kunnat notera det som också statsrådet själv framhöll, nämligen att söktrycket till de utbildningar som ges på Gotland har ökat dramatiskt, och utbildningskvaliteten har också kunnat höjas tack vare universitetets omfång, historia och styrka. Regeringen föreslår i sin budgetproposition att de samgåendemedel som den tidigare regeringen utlovade ska frysas inne. Det var ett löfte som sträckte sig under perioden 2013-2016. Under åren 2013 och 2014 har medlen förstås redan utbetalats, 25 miljoner kronor årligen, men förslaget är att de ska frysas inne för åren 2015 och 2016. Dessutom var det sagt att det skulle ske en utvärdering efter 2016 för att eventuellt permanenta medlen. Det skulle innebära att man också efter 2016 skulle utbetala medel eftersom man såg så positivt på samgåendet. Det skulle krävas ett aktivt beslut från regeringen att inte betala ut medlen. Uppsala universitet har i dagsläget inte fått någon motivering varför man låter medlen frysa inne, och man fick definitivt ingen chans att yttra sig innan beslutet fattades. Det tycker jag i sig är allvarligt. I regeringsformen 7 kap. 2 § står: "Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. Upplysningar och yttranden ska också i den omfattning som behövs inhämtas från kommuner. Även sammanslutningar och enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig." Såvitt jag förstår har Uppsala universitet inte fått möjlighet att yttra sig, inte heller Region Gotland, Uppsala kommun eller någon annan berörd. Det tycker jag är ganska allvarligt. Som sagt, regeringen beslutade att det skulle ske en återkoppling efter 2016. För mig är det då naturligtvis angeläget att det sker en utvärdering av detta. Jag skulle vilja fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson huruvida man ser positivt på att permanenta dessa medel eller inte. Om man inte ser positivt på det och inte kan ge detta besked i dag, kan man då åtminstone ge beskedet att det kommer att ske en kvalificerad utvärdering av hur medlen har fallit ut och vad de har betytt för Uppsala universitet - Campus Gotland? Den andra frågan jag skulle vilja ställa till statsrådet är: Varför föregicks regeringens förslag inte av någon dialog med framför allt Campus Gotland men också Region Gotland och Uppsala universitet?
Fru talman! Tack, Gustaf Hoffstedt, både för följdfrågor och för att vi är överens om den positiva utveckling som detta har inneburit för Gotland. Det har som sagt ökat söktrycket och stärkt utbildningens kvalitet. Jag tror att vi är överens om att vi vill att detta ska fortsätta. Nu är det en ny regering och en ny riksdag. Det har varit val däremellan, och då är det också nya satsningar som görs på högre utbildning och forskning. Det vi har fattat beslut om i budgetprocessen är att tillföra 5 000 nya högskoleplatser och att tillföra 125 miljoner kronor till kvalitetshöjande åtgärder. Om detta är den budget som går igenom här i riksdagen den 3 december är det detta beslut vi har att förhålla oss till när vi sedan ska fördela medel till högskolor och universitet. Inför det arbetet pågår självklart samtal för att man ska kunna erbjuda fler platser och avgöra var man behöver satsa pengarna för stärkt kvalitet. Precis som jag sade i mitt inledande interpellationssvar pågår den dialogen nu med Uppsala universitet just för att säkerställa att den positiva utvecklingen på Campus Gotland ska fortsätta. Uppsala universitet kommer att få en betydande del av den här regeringens satsningar. Det är självklart att det blir ett skifte när man får en ny regering. Det innebär att vi får föra en tydlig dialog. Jag utgår från att man är medveten om att allmänna val kan bli på det här sättet. Att vi ska göra kvalificerade utvärderingar av arbetet tycker jag är självklart. Det är också självklart att när nu nya medel fördelas görs det i dialog med bland annat Uppsala universitet men också med övriga lärosäten i Sverige.

Fru talman! Jag uppfattade inte att det här ges något löfte om att permanenta dessa medel, men jag uppskattar naturligtvis löftet om att i alla fall utvärdera hur de faller ut. De nya medel som Helene Hellmark Knutsson talar om gäller framför allt ett kvantitativt mål om 5 000 nya högskoleplatser. Så var det ju inte riktigt med de 25 miljoner som ursprungligen utlovades. En huvudsaklig idé med de medlen var ju att de skulle kunna användas till forskning, som ju är själva kärnan i en högskolas eller ett universitets verksamhetsområde. Det gör mig bekymrad. Jag skulle vilja att statsrådet vidgar de möjligheter som Uppsala universitet - Campus Gotland har med de numera utlovade medlen, så att de inte enbart kan användas kvantitativt till att utöka antalet högskoleplatser utan också kan användas till just forskning. När jag då ska komplettera med någon fråga blir den helt enkelt: Kommer statsrådet att verka för att pengarna kan användas till forskning?
Fru talman! Tack, Gustaf Hoffstedt, för ytterligare frågor! Eftersom detta har lett till ett ökat söktryck tycker jag att det är väldigt positivt att man tillför nya platser. På det sättet kan man möta det ökade söktrycket. Och, som sagt, vi har också en pott som handlar om att höja utbildningens kvalitet, men det är på vissa specifika områden. Det ligger stora satsningar på forskningen i den forskningspolitiska proposition som gäller, som det beslutades om av den förra riksdagen och som kom från den förra regeringen. Jag har sagt flera gånger att jag tycker att det är en väldigt bra satsning som har tillfört stora forskningsanslag. Vi kommer självklart att se till att det här fortsätter. De nya forskningsanslag som tillförs kommer att fortsätta fram till dess att vi ska fatta beslut om en ny forskningspolitisk proposition. Det är självklart att forskning av hög kvalitet kommer att ha del av de fortsatta medel som tilldelas för forskning. Men just de här medlen, som handlar om fler platser, är för utbildningsplatser.
Fru talman! Jag kan då beklaga att de medel som ersätter de ursprungligen utlovade 25 miljonerna enbart kan användas till utbildningsplatser. Så var det nämligen inte tänkt från början. Poängen med samgåendet var också att öka kvaliteten på Uppsala universitet - Campus Gotland. Det finns en annan aspekt av att enbart satsa på utbildningsplatser och att samtidigt ge medel under en så kort tid - det återstår ju bara två år. Man kan fråga sig: Vad är det för utbildningar som Uppsala universitet - Campus Gotland ska starta när det enbart återstår två år av utbetalningar? Det finns knappt så korta program. Det skapar en oerhörd osäkerhet. Det får inte vara så att Uppsala universitet - Campus Gotland lockar in studenter i utbildningar som påbörjas och att medlen därefter rycks undan, likaså möjligheterna att avsluta utbildningarna.
Fru talman! Regeringens satsningar på en utbyggd högskola kommer att fortsätta under hela mandatperioden. Det blir 5 000 nya platser nästa år, om riksdagen så beslutar, och det kommer att ske en successiv ökning av antalet högskoleplatser till 2018. Beräkningen just nu är att det ska vara drygt 14 000 nya platser när det är fullt utbyggt. Det är inte så att pengar för nya platser kommer att försvinna eller bara ha tvååriga perspektiv, utan det är självklart att regeringen tar den hänsynen och också har höjda och ökade ambitioner. Det är också en tydlig politik från regeringen att vi ska ha högre utbildning och forskning av hög kvalitet i hela landet. Det gör att jag anser att Campus Gotland kan känna sig väldigt tryggt med regeringens satsningar och ambitioner, förutsatt att de får stöd i riksdagen.